Herr talman! Peter Hultqvist har frågat mig om jag avser att även fortsättningsvis skriva ett förord till det särtryck som redovisar statsförvaltningens utveckling. Bakgrunden till frågan är att Peter Hultqvist bland annat anser förordet vara starkt politiskt samt att det skulle råda oklarhet i vilken egenskap jag skriver under förordet. Det särtryck Peter Hultqvist refererar till utgör en bilaga till budgetpropositionen. Det är alltså inte en del av budgetpropositionen, utan just en bilaga till densamma. Innehållet i bilagan utgör en redovisning av statsförvaltningens utveckling med fokus på föregående år, i förevarande fall således 2005. Att bilagan trycks upp och distribueras till, förutom samtliga riksdagsledamöter, en relativt stor krets statstjänstemän inklusive de fackliga organisationerna är ett uttryck för regeringens uppfattning att innehållet bedöms vara av intresse för personer som arbetar med förvaltningspolitik och arbetsgivarpolitiskt utvecklingsarbete i staten. Av interpellationen kan man få intrycket att Peter Hultqvist ondgör sig över att den nuvarande regeringen infört en ny ordning avseende förordet till denna bilaga. Jag kan dock lugna Peter Hultqvist på den punkten. Förekomsten av ett förord till det särtryck vi nu diskuterar är inte någon nyhet. Statsförvaltningens utveckling har utkommit som ett särtryck sedan 2003 och en av mina företrädare, Gunnar Lund, var det första statsrådet att skriva ett förord till nämnda bilaga. Förra året skrev min senaste företrädare, Sven-Erik Österberg, under det förord som inleder särtrycket. Eftersom det bland annat ankommer på mig att såsom statsråd med ansvar för statsförvaltningen arbeta med regeringens förvaltningspolitiska prioriteringar är det också naturligt att jag redovisar vilka dessa är. Den intresserade kan studera budgetpropositionen och där mer utförligt ta del av bakgrund och innehåll i de prioriteringar regeringen valt att lyfta fram. Det är således inget konstigt att de redovisas i punktform i nämnda förord. Mot denna bakgrund kan jag för min del konstatera att jag har uppriktigt svårt att förstå kritiken som interpellanten riktar mot mitt agerande. Däremot välkomnar jag en debatt om förvaltningspolitikens innehåll. Den här regeringen har tydligt deklarerat sju övergripande frågeområden på det förvaltningspolitiska området som jag, tillsammans med mina kolleger i regeringen, kommer att prioritera under mandatperioden.
Herr talman! Jag får tacka Mats Odell för svaret. Jag noterar också upplysningen om att förord har skrivits i tidigare särtryck. Sven-Erik Österbergs förord, som jag har här utplockat från Riksdagsbiblioteket, skiljer sig till sin karaktär, innehåll och uppläggning fundamentalt från den skrivning som Mats Odell har gjort. Det är ett mycket strikt och återhållsamt dokument med stor frånvaro av personliga värderingar eller annat tyckande. Jag tycker att det är ett föredömligt dokument, som jag avslutningsvis, när debatten är över, vill lämna över till Mats Odell. Det kan möjligen vara ett tips på en bra mall inför framtida skrivningar. Om man ska skriva förord i ett särtryck av budgetpropositionen anser jag att några specifika krav ska ställas. Det som skrivs ska vara regeringens officiella politik och till alla delar ha förankring i skrivningarna i budgetpropositionen. Särskilt ska det gälla de värdeomdömen som avges i en sådan text. Det räcker inte med att sådana värdeomdömen kan återfinnas i debattartiklar och i allmänna politiska uttalanden. De prioriteringar som anges ska kunna återfinnas i budgetproppen. Det som anges som särskilda prioriteringar ska till alla delar kunna återfinnas som prioriterat i formuleringarna i budgetmaterialet. Eftersom särtrycket är ett officiellt dokument blir exaktheten och noggrannheten synnerligen viktiga. De prioriteringslistor som anges får inte vara allmänt ihopplockade med utgångspunkt från vad som för stunden eller i nuläget känns viktigt. Prioritetsordningen ska ha en fast förankring. Den punktlista som Mats Odell anger i sitt förord återfinns på samtliga punkter i budgetpropositionen. Men ingen av punkterna kan trots Odells förord kopplas samman med ordet prioriterat om man läser propositionen. Det gör mig förvånad, eftersom Odell använder just det ordet i sitt förord. Däremot anges en rad punkter i budgetpropositionen. De är visserligen ej heller prioriterade där, men de har faktiskt stor betydelse för just Odells förvaltningsområde. Särtrycket riktar sig ju just till myndighetschefer, bland andra. Det är punkter som ökad andel kvinnor i ledande befattningar, generationsväxling och kompetensöverföring i statsförvaltningen och analys av utbildningsbehovet i statsförvaltningen. Jag tycker att det är märkligt att det här inte finns med i förordet, speciellt med tanke på dessa punkters stora vikt. Det är tre verkligt stora utmaningar. Jag skulle vilja veta hur Mats Odell har valt ut de punkter som nu anges som prioriterade. Söker man på ordet prioriterat inom utgiftsområde 2 i budgeten kommer man fram till att det är sådant som säkerställande av statlig registerinformation, enhetlig informationsöverföring och förvaltningsgemensamma specifikationer för elektronisk identifiering med mera. Det är frågor på den nivån som kopplas till ordet prioriterat. Det är därför det här blir lite märkligt. Om man sedan fortsätter att titta på formuleringar som ämbetsmännens oväld, där rena myndighetsuppgifter blandas med opinionsbildande verksamhet, vilket rimmar illa med det svenska ämbetsmannaidealet, ser man att det saknar täckning på utgiftsområdet. Är det lämpligt att i ett förord av detta slag använda den typen av formuleringar, som saknar förankring på det område som särtrycket omfattar?
Herr talman! Det är alltid lika inspirerande att debattera med Peter Hultqvist. Nu är vi inne på det viktiga politikområdet förordspolitiken. Det har varit val. Jag tror att regeringen har majoritet i den här kammaren också för att ändra förordspolitiken. Men jag är glad för de tips som vi får av Peter Hultqvist på området. Låt mig ändå, herr talman, peka på några faktorer. Det är rätt att vi hänvisar till budgetpropositionen. Men, Peter Hultqvist, det finns ett annat dokument som handlar om hela mandatperioden - nämligen regeringsförklaringen. Om Peter Hultqvist lika noggrant med lämpliga sökmotorer går igenom regeringsförklaringen kommer han att hitta de kopplingar som han här efterlyser.
Herr talman! Det här var mycket intressant. Det är att göra livet enkelt för sig. Regeringsförklaringen är en sak, och budgetpropositionen är en annan. Jag hade inte sagt någonting om detta om ni hade kunnat föra över det som står i regeringsförklaringen direkt till budgetpropositionen. Då hade det här kunnat sägas vara formellt riktigt. Men varför för man då en diskussion om den så kallade förordspolitiken, som du kallar den? Jo, därför att det måste finnas lite strikthet och lite stringens. Det måste vara lite genomtänkt. Det får inte ge ett intryck av slarv och hastverk och av att man blandar och ger när det gäller punkterna som det passar en själv. De saker jag säger till dig, även om du vill ironisera lite om förordspolitiken, tycker jag ändå är lite viktiga. Det är ändå så att det ska finnas lite respekt för en regering och för en minister. Det finns en relation mellan myndigheter, verk, en minister och departement. Då måste man veta att det som står på de här papperen är strikt och genomtänkt, och jag måste säga att det här papperet, som Sven-Erik Österberg tidigare har skrivit, verkligen uppfyller kraven på den punkten. Du ska få ta del av det senare. En annan fundering jag har med anledning av den här skrivningen gäller en specifik formulering du använder. Du skriver om att skapa en tydligare och mer överskådlig förvaltningsstruktur. Det här är ett ordval som man naturligtvis kan ställa sig bakom. Det är allmänt, och det låter riktigt i den tid vi lever i. I Ansvarskommitténs första delbetänkande framgår det att det i dag inom statsförvaltningen finns 450 myndigheter. Här har vi statliga verk som sysslar med infrastruktur, rättsväsende, länsstyrelser, mindre myndigheter som ansvarar för sådant som informationsinsatser, exempelvis Genetiknämnden, och sådana som sysslar med kunskapsproduktion som Konjunkturinstitutet och Rymdstyrelsen. Till det här kommer landstings och kommunsektorn. Allt det här ingår i ett begrepp som man kan kalla förvaltningsstruktur. Ansvarskommittén har ett uppdrag att titta på bland annat de här frågorna. Det jobbet pågår. Då blir naturligtvis min fundering med anledning av det Odell skriver följande: Det här tränger ju in. Det du skriver här om tydligare och mer överskådliga förvaltningsstruktur tränger in i Ansvarskommitténs arbete. Hur har ni tänkt på den här punkten? Hur ser avgränsningen mellan regeringen och Ansvarskommittén ut i det här sammanhanget? Kommer ni att ge nya direktiv till Ansvarsutredningen med anledning av den här formuleringen? Jag säger det här bara för att ytterligare visa hur viktigt det är att man tänker igenom konsekvensen i led två av det som står i ett sådant här förord om det är så att man tar det som står i förordet på allvar. Eller är det här bara en allmän formulering som är till intet förpliktande och som Ansvarskommittén kanske inte behöver bry sig så särskilt mycket om? Det här är ändå, tycker jag, principiellt viktigt. Sedan är det ju så att en sådan här formulering innehåller så oerhört mycket. Uppgiften att reformera den här sektorn är väldigt svår. Det är ett mycket komplext uppdrag. Då bör man fundera igenom väldigt noga hur man lägger orden i förordspolitiken.
Herr talman! Det är med en mycket imponerande kraft som Peter Hultqvist försöker upphöja förordet till det här särtrycket som den här regeringens absolut viktigaste styrdokument. Jag är väldigt glad för att Peter Hultqvist fäster så stor vikt just vid förordet. Hans synpunkter på innehållet i budgetpropositionen är då ovanligt svaga signaler för att komma från hans parti. Men à la bonne heure - låt oss då titta på detta! Vad är det Peter Hultqvist reagerar mot? Låt mig dra de här punkterna. Det står: skapa en tydligare och mer överskådlig förvaltningsstruktur. Ja, vi ska tillsätta en utredning som ska se över detta. Det har ingenting med Ansvarskommittén att göra. Den utredningen har ju sina egna direktiv.

Jag har väldigt svårt att förstå vad det är i de här punkterna som upprör Peter Hultqvist så till den milda grad att han ställer den här interpellationen och har en diskussion av den här arten, när det i själva verket är väldigt generella saker som har full täckning såväl i regeringsförklaringen som i de olika texter som finns i budgetpropositionen.
Herr talman! Jag vill göra Mats Odell uppmärksam på att det han läste upp nu var de politiska inriktningarna. Det var riktlinjerna. Däremot finns det, vilket man ser när man går igenom det här materialet, ingen markering om att det här är så att säga de prioriterade områdena. När du kopplar till och läser de här texterna noggrant och kommer till prioriteringar kommer du till sådant som säkerställande av statlig registerinformation och den typen av mer byråkratiskt hållna punkter. Det ser du om du går igenom ditt eget material. Sedan säger du att Ansvarskommittén har sina egna direktiv. Ja, visst är det så att vi har våra egna direktiv. Jag sitter med i utredningen, och jag vet vad vi håller på med. Vi håller bland annat på med de här frågorna om översyn av förvaltning, struktur och organisation. Det finns ett helt delbetänkande om detta, och detta arbete pågår nu fram till den 28 februari. Det är just därför jag vill fästa uppmärksamheten på att när man skriver en sådan här formulering kan det ha effekt på någonting annat som pågår inom statsförvaltningen. Det är då jag frågar mig: Är det nya direktiv till Ansvarsutredningen på gång? Det jag vill visa med det här, den så kallade förordspolitiken, är att jag inte tycker att det är riktigt genomtänkt, det du och ni har hållit på med i det här sammanhanget. Ni har inte spaltat upp vad som egentligen är prioriterat och vad som inte är prioriterat, utan ni har skrivit en rätt så godtycklig lista på sådant som ni har tyckt passar in. Däremot har Sven-Erik Österbergs papper en annan karaktär, mer ämbetsmannamässigt utformat och inte lika politiskt. Det finns inga sådana här formuleringar om värderingar, till exempel om ämbetsmännens oväld, som inte har förankring i den övriga texten. Syftet med min interpellation, om den nu kan leda till någon eftertanke i framtiden, är: Skärp upp skrivningarna! Tänk igenom dem lite bättre nästa gång! Jag ska läsa förordet även nästa år - jag tror att du skriver ett då - och då kanske du kan ha det här i åminnelse.
Herr talman! Jag tycker att det har varit väldigt uppfriskande att lyssna på Peter Hultqvist, ta del av hans interpellation och fundera på svar. Jag tycker dock att den skillnad han talar om, att han tycker att det är så oerhört positivt med Sven-Erik Österbergs förord där det saknas synpunkter om behovet av att ämbetsmän ska vara oväldiga, knappast imponerar. Jag tackar för detta! Peter Hultqvist är en mycket driven konsult i förordsfrågor som jag får lyssna till framöver.